Fru talman! När vi har samtalat om denna fråga har detta bortförklarats, som jag sade i mitt första inlägg, med att informationen inte har beskrivits fullt ut. Likväl har samtliga i utskottet konstaterat att det har möjliggjort frågeställningar till andra personer, vilket har gjort att man har kunnat dra vissa slutsatser. Därmed kommenterar jag inte detta något mer.

Fru talman! Jag har begärt replik på Johan Lönnroth efter det att han i sitt anförande har tagit upp sina relationer med konstitutionsutskottet. Som ordförande i utskottet vill jag klargöra några förhållanden. I förrgår gjorde Johan Lönnroth en framställan till utskottet om att utskottet hos regeringen skulle begära att få ta del av en hemligstämplad handling från 1961. Enligt Lönnroth kunde handlingen ha betydelse för riksdagens behandling i dag av utskottets granskning såvitt gäller regeringens kontroll av den militära underrättelsetjänsten. Vid gårdagens utskottssammanträde avslog utskottet enhälligt framställningen. Utskottets beslut i går har föranlett ett par felaktiga påståenden och misstänkliggöranden av utskottets granskningsverksamhet i två TV-kanaler. Man har bl.a. sagt att KU av hemliga, ovidkommande skäl har avbrutit och stoppat granskningen och för alltid slagit igen dörren för vidare granskning av säkerhetsfrågorna. Det är naturligtvis helt fel. Det är KU som granskar regeringen. För det ändamålet har KU rätt att ta del av alla handlingar som hör till regeringsärendena. Vad KU har kommit fram till i sin granskning skall KU anmäla för riksdagen. Det har vi gjort i det betänkande som i dag föreligger på riksdagens bord. Betänkandet justerades den 7 maj. Där redovisas det material som utskottet har haft som underlag för granskningen. Genom justeringen avslutades granskningen för detta riksmöte. KU:s granskningsskyldighet upphör dock inte med betänkandet. Skyldigheten kvarstår självfallet. KU kommer att justera nya granskningsbetänkanden. Men det är ett misstag att tro att debatten här i dag ingår i den fortsatta granskningen. Granskning sysslar KU med vid sina sammanträden. Vad vi diskuterar här i dag är det senaste betänkandet och hur riksdagen skall ställa sig till vad KU där har kommit fram till. Jag vill också tillägga att en eventuell kommande granskning bäst kan genomföras om det material som skall ligga till grund för den granskningen omsorgsfullt analyseras och bedöms av utskottet i det sammanhanget, i stället för att kastas in som tillhygge i en debatt här i kammaren om en redan avslutad granskning. KU tar alltså in granskningsmaterial som ett led i sin granskning och inte för att förse enskilda ledamöter med material inför en debatt i kammaren. Det var därför helt följdriktigt att utskottet i går avslog Johan Lönnroths framställan. Om Johan Lönnroth menar att han kan peka på nya omständigheter som är av intresse för KU:s granskningsverksamhet, står det honom självfallet fritt att göra en granskningsanmälan och där ange vilket material han önskar att KU skall ta in. Som vanligt blir det då KU:s sak att ta ställning till hans anmälan.
Fru talman! Jag hade uppfattat det så, att det oavsett om utskottet har justerat sitt betänkande är denna riksdag som i dag skall ta ställning till regeringens hantering av olika ärenden. Jag uppfattar det som självklart att det är angeläget att få fram materialet, om det dyker upp någonting väsentligt mellan justeringen av betänkandet och debatten och beslutet här i dag. Jag vill också göra en jämförelse med situationen då diskussionen om de socialdemokratiska regeringsledamöternas aktieinnehav dök upp, i slutet av KU:s granskning. Då var det mycket bråttom. Vi fick ha sammanträden både på kvällen och tidigt på morgonen för att detta skulle fram med en oerhörd brådska. Nu blev i och för sig frågan bordlagd. Jag tycker dock att detta illustrerar att det ibland blir bråttom, när frågor dyker upp i slutskedet av behandlingen. I och för sig borde det ha varit en mera grundlig hantering av frågan. När nu dessa informationer nådde mig, är det självklart att jag försökte få fram dessa handlingar inför dagens debatt och beslut.

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av vad Johan Lönnroth sade om rekryteringen till regeringskansliet av sakkunniga m.fl. Det är viktigt att slå fast att regeringsformen ger regeringen stora friheter när det gäller organisationen av regeringens arbete. Det hindrar naturligtvis inte att KU noga skall se på hur denna frihet utnyttjas. Det är givet att det i en regering, som ju är ett politiskt organ, utöver statsråden finns andra tjänstemän som har sitt politiska hemvist hos det eller de partier som bildar regeringen. Där har vi bl.a. s.k. politiskt sakkunniga. Men det måste stå varje regering fritt att skaffa sig sakkunskap från personer vilkas sakkunskaper man tror sig kunna ha nytta av. Detta är vad som har betingat rekryteringen av de båda personer Johan Lönnroth nämner i den första delen av sin meningsyttring till detta granskningsbetänkande. Jag tycker för min del att det är viktigt att man inte tvingar personer som av olika skäl rekryteras till regeringen att avge en deklaration om politisk hemvist. Det skulle begränsa olika regeringars möjligheter att använda sig av de människor som man anser att man i en viss fråga eller vissa ärenden har särskild nytta av. Jag förstår inte heller riktigt innebörden av den meningsyttring som Johan Lönnroth har avgett. Det är tydligen inte någon anmärkning mot regeringen, utan bara ett konstaterande att enligt Lönnroths uppfattning har politiska åsikter legat till grund för rekrytering av de båda nämnda personerna. Om detta vet vi faktiskt ingenting.
Fru talman! Jag tycker inte heller att man skall tvinga någon att deklarera sin politiska uppfattning. Det är för övrigt den fråga vi skall komma in på när vi skall prata om politisk åsiktsregistrering senare. Däremot hävdar jag att en regering, ett statsråd, när man tillsätter en befattning skall tala om ifall politiska åsikter har spelat in vid rekryteringen av tjänstemannen i fråga eller om det är en normal tjänstetillsättning med normal meritprövning. Det tror jag är mycket viktigt för att upprätthålla gränsen mellan politiskt och icke politiskt tillsatta tjänstemän i regeringskansliet. Det är vad mitt yttrande handlar om.
Fru talman! Med det förhållningssätt som Johan Lönnroth rekommenderar begränsar man regeringens möjligheter att ta i anspråk tjänster från personer som inte vill tala om vilket politiskt parti de sympatiserar med eller brukar rösta på. Det tycker jag vore till skada för regeringsverksamheten. En regering måste ju kunna utnyttja sakkunskapen hos människor som man tycker har någonting att ge, rent allmänt eller i speciella frågor som de rekryteras för.

Herr talman! Jag måste säga att jag är litet förvånad över att Bertil Fiskesjö, som är en sådan gammal räv när det gäller de här frågorna, inte riktigt uppfattar vad jag säger. Det handlar inte om att behöva uppge politisk partitillhörighet. Man behöver inte tillhöra något parti. Jag tror t.ex. inte att Lars Jonung tillhörde något parti. Det handlar helt enkelt om om politiska uppfattningar spelar någon roll när man rekryterar en befattningshavare till en viss tjänst i kanslihuset. Den regering som utser en sådan person måste i så fall tala om att den politiska uppfattningen har spelat roll. Det är en viktig varudeklaration.

Herr talman!I konstitutionsutskottet har vi lärt oss att de ärenden i vår granskning som får störst uppmärksamhet ofta är de enstaka, ibland rent av udda, ärenden som har särskilt anmälts, medan de ärenden där vi kanske gör mest nytta är de s.k. tjatfrågorna. De ger sällan några rubriker men det är där utskottet så att säga håller tummen på ögat på regeringen för att se att man sköter sig på ett sätt som gagnar både regeringen och landet. Till de s.k. tjatfrågorna hör numera jämställdhetsfrågan eftersom vi granskar den med, låt vara, något ojämna mellanrum. Det är frågor som oftast går framåt; ibland långsamt som t.ex. frågan om andelen kvinnor i utredningar och statliga styrelser, ibland knappast märkbart som frågan om antalet kvinnor i regeringskansliet. Ibland går man t.o.m. kräftgång som när det gäller antalet kvinnliga landshövdingar. Jag har, herr talman, tillbringat en del av sistlidna helg i riksdagens monter på Kvinnor kan-mässan. Där har jag inte utan viss stolthet spritt kunskap om att inom den del av den politiska sfären som är direktvald är andelen kvinnor -- trots en beklaglig nedgång i senaste valet -- relativt stor. Gör man en internationell jämförelse kan man se att vi, tillsammans med övriga nordiska länder, ligger bra till. Om man jämför med andra maktcentra inom landet kan man också se att vi ligger bra till. I de börsnoterade företagens styrelser handlar kvinnorepresentationen om någon enstaka procent. Där finns den, som jag brukar säga, obligatoriska kvinnan som man kan misstänka ibland finns där för att utgöra en färgklick bland alla gråa kostymer på det mer eller mindre -- oftast mindre -- fantasifullt uformade fotografi som numera tycks vara obligatoriskt i varje verksamhetsberättelse. När jag nu har sagt att vi ligger förhållandevis bra till, vill jag omedelbart säga att vi är långt från målet. Alla som har tävlat i simning, cykling, löpning eller vad det kan vara, vet att det är tungt att dra. Det är jobbigt att vara den som ligger först och som skall dra med sig andra. Detta är en uppgift som vi har och skall ha inom den politiska sfären. Men det förpliktigar att fortsätta framåt och visa att man inte bara uppnår en viss gräns och sedan lägger av, utan att man ständigt flyttar fram positionerna. Man måste också sprida den ökande representationen till mer osynliga sektorer inom vårt samhälle. Jag vill här hänvisa till de resonemang som fördes redan i utredningen Varannan damernas som tydligt pekade på detta. Vidare måste man sprida den ökande kvinnorepresentationen också i andra maktcentra än de politiska. Jag tycker att de som har den politiska uppfattningen att politiska församlingars makt och inflytande skall minska väsentligt borde ta till sig att det snarare höjer kravet på att gå före bl.a. inom regeringens arbete. I utskottet påpekar vi ibland att också andra utskott har gransknings och uppföljningsfunktioner. Det är inte minst viktigt när det gäller just jämställdhetsfrågorna. Det är inte tillräckligt att arbetsmarknadsutskottet handlägger jämställdhetsärendena och konstitutionsutskottet granskar jämställdhetsarbetet i regeringskansliet, utan varje utskott måste ta hänsyn till detta, t.ex. när det gäller utbildningsfrågor. -- Jag kan nämna det nyligen genomförda högskoleprovet som ju inte ansågs vara könsneutralt. Möjligheterna till vuxenutbildning och fortbildning är andra sådana frågor, liksom, självklart, familjepolitiken. Det gäller också bl.a. statistikfrågor och liknande som berör andra utskott. Beträffande jämställdhetsfrågorna innehåller konstitutionsutskottets betänkande i år litet ros och ganska mycket ris. Vi är helt överens om de skrivningar som finns i betänkandet, och för att ytterligare betona den enigheten ber jag, herr talman, att få instämma i de uttalanden som gjorts i jämställdhetsfrågan av Ylva Annerstedt och Johan Lönnroth och med glädje konstatera att det är ett helt enigt utskott som står bakom de här uttalandena.

Herr talman! Catarina Rönnung inledde med att säga att Alf Svensson framträdde i media och fick leka jultomte. Det verkar som om det är just detta som är det stora kruxet i hela den här frågan; socialdemokraterna är avundsjuka för att de inte får synas i media lika mycket som när man innehade regeringsmakten. Det har vid utskottets granskning nämligen inte kommit fram någonting som skulle ge vid handen att det finns anledning att rikta kritik mot hanteringen mot detta oljebistånd. Granskningen visar tydligt att kontakter och överläggningar med länder där administration och demokratiska beslutsformer är under uppbyggnad är svåra att genomföra och att svårigheterna är stora att komma fram till en överenskommelse. Vårt underlag för granskningen, både det öppna och inte minst det hemliga, illustrerar med all önskvärd tydlighet att biståndsminister Alf Svensson gjort på vad honom ankommer för att oljebiståndet skulle kunna levereras snarast möjligt. S-reservanterna, liksom nu Catarina Rönnung, vill göra gällande att det var ett regeringsbeslut som fattades. Man anser att ett regeringsbeslut skulle ha behövts tidigare för att det som skedde skulle ha undvikits. Men om man studerar det hemliga materialet och läser utfrågningen finner man att ett sådant beslut inte alls var nödvändigt. Pengarna fanns, och SIDA hade till sitt förfogande tillräckliga medel för att betalning skulle ske när detta var nödvändigt. Det påstås också i reservationen att missförstånd och förseningar skulle ha undvikits om ett sådant beslut hade funnits tidigare. Det stämmer inte med de informationer som framkommit under granskningen. Om Catarina Rönnung hade läst de sekretessbelagda handlingarna hade hon förstått att allt som var möjligt att göra också gjordes från departementets sida -- mitt under julhelgen dessutom -- för att biståndet skulle kunna levereras så snart som möjligt. Catarina Rönnung tog också upp Dagens Industris kritik och tidningens hantering av den olja som man hade till sitt förfogande. Problemet var bara att de synpunkter som esterna hade anfört till departementet var helt andra. Esterna ville inte ha den här fina oljan, utan man ville i stället ha tjockolja. Skulle då Sveriges regering ha sänt ned den här lasten av olja av fin kvalitet, bara därför att det var det man hade? Så kan ju inte en stat hantera sina kontakter med biståndsländerna, utan man får naturligtvis lov att försöka efterkomma de önskemål som mottagarländerna har. I det här fallet förelåg efter många kontakter och diskussioner ett bestämt önskemål om vilken kvalitet på oljan man ville ha. Om en enskild person eller -- som i det här fallet -- ett enskilt massmediaföretag kommer ner och leker jultomte, för att använda Catarina Rönnungs terminologi, är det klart att esterna inte säger nej. Det skulle naturligtvis vara mycket oartigt att säga nej till en stor gåva bara därför att det inte är precis det som man i ett annat sammanhang sagt att man önskar. Det är klart att man kan ta detta till intäkt för att hävda att regeringen i det här fallet handlat saktfärdigt, men allt underlag vi har visar faktiskt att så inte är fallet. Alf Svensson har försökt att på alla sätt efterkomma de önskemål och propåer som kom från esternas sida, trots att signalerna inte alltid var så entydiga. Slutresultatet blev att vi i Sverige gjorde vad på oss ankommer för att åstadkomma ett överförande av det här gåvobiståndet så fort som möjligt, med beaktande av de svårigheter att nå överenskommelsen som jag har hänvisat till. Jag yrkar avslag på reservationen.

Herr talman! Catarina Rönnung talar om en ''blixtaktion''. En blixtaktion förutsätter faktiskt att bägge parter kan uppfylla förutsättningarna för att åstadkomma en sådan aktion. Nu var det faktiskt så att Sverige gjorde en rad propåer för att få de besked som behövdes, och det vet Catarina Rönnung mycket väl om hon har tagit del av det material som utskottet haft till sitt förfogande vid behandlingen av den här frågan. Det är inte så lätt att ensidigt göra blixtaktioner. Hur skulle det se ut om Sverige prackade på Estland saker som man där inte vill ha? För det första var vi tvungna att få ett besked om vad det var man vill ha, och för det andra skulle naturligtvis biståndet bestå av någonting som esterna hade begärt. Sveriges regering kan faktiskt inte agera bara för att tillfredsställa den allmänna opinionen, utan man måste faktiskt lyssna även på mottagarlandet. Catarina Rönnung säger vidare att det skulle vara en tung uppgift att försvara Alf Svensson. Det tycker jag faktiskt inte alls. Tvärtom har Alf Svensson gjort på vad honom ankommer för att biståndet skulle komma fram så snabbt som möjligt.

Herr talman! För att en aktion skall kunna genomföras fullständigt friktionsfritt krävs att det inte på någondera sidan ställs upp några hinder och att båda sidor från början är helt på det klara med vad man vill göra. Den svenska regeringen hade mycket tydligt gjort klart att man ville ställa upp med den här gåvan, men det behövdes faktiskt informationer från mottagarlandet om vad man ville ha. För det första var det helger under ett par av dessa veckor, något som också för mottagarlandet naturligtvis medförde svårigheter att kalla samman de instanser som skulle fatta de nödvändiga besluten. För det andra är Estland inte något industriland och har ännu inte kommit så långt i utvecklingen att allting går som på räls. Landet befinner sig i ett uppbyggnadsskede, och det får man lov att ha förståelse för. Det tycker jag att Catarina Rönnung också skulle behöva ha och inte beskylla den svenska regeringen för att handla saktfärdigt. Hon vet mycket väl vari bekymren med hanteringen av denna fråga bestod.

Herr talman! När riksdagen för ett år sedan behandlade FN-alliansens krig mot Irak var det inte lätt att ifrågasätta de officiella ståndpunkterna. Vi hade alla på näthinnan kvar TV:s bilder av hur exempelvis irakiska soldater ryckte kuwaitiska bebisar ur deras kuvöser. Vi visste inte då att historien hade producerats av en reklamfirma, att den unga flickan som vittnade om illdådet var dotter till en kuwaitisk diplomat i USA och att hon inte hade varit på plats i Kuwait. Då var det svårt att ifrågasätta kriget utan att bli anklagad för att vara kompis till Saddam Hussein. Jag hoppas och tror att det är lättare att föra en saklig debatt i dag. Som framgår bl.a. av konstitutionsutskottets utfrågning av Ove Bring den 17 mars är alla i dag ganska eniga om hur stadgan skall tolkas. Artikel 42 säger att enbart om de sanktionsåtgärder som beslutats enligt artikel 41 är otillräckliga får man inskrida med vapenmakt. Artikel 43 kräver att väpnade åtgärder föregås av särskilda avtal mellan säkerhetsrådet och de stater som skall bidra med militära insatser. Några sådana avtal med FN kom aldrig till stånd. Ove Bring sade i utfrågningen att säkerhetsrådets beslut ''helt klart inte var tanken bakom FN stadgans artikel 42''. Men enligt Bring hade majoriteten i FN godtagit denna ''innovation''. Detta ''artikel 41 1/2-beslut'', som det ibland kallas av folkrättsjuristerna, fick ett slags tyst accept. Någon utvärdering av effekten av sanktionerna gjordes inte av FN innan Operation ökenstormen inleddes. Forskare i USA har gjort sådana studier, och deras slutsats var att de ekonomiska sanktionerna skulle få effekt. Amerikanska experter sade i slutet av oktober 1990 att reservdelarna till Iraks viktiga vapen skulle ta slut inom sex--nio månader. USA:s ÖB Colin Powell sade att sanktionerna skulle få en förlamande effekt på Iraks militärmakt. CIA-chefen William Webster sade i ett kongressförhör den 6 december 1990 att det irakiska flygvapnet skulle förlora i beredskap inom tre--sex månader. och dess allierade fullmakt att ingripa överlämnades bedömningen av sanktionernas effekter till USA. Då kom andra överväganden att påverka beslutet. Att president Bush övergav sanktionslinjen till förmån för krigslinjen berodde inte på att han bedömde sanktionerna som verkningslösa utan på att han den 8 november, efter ett möte med sina militära rådgivare, beslutade fördubbla USA-styrkan i Gulfen. Då förlorade USA förmågan till truppavlösningar, eftersom det inte fanns tillräckligt med manskap. Ordföranden i senatens militärutskott beklagade att Bush hade övergivit sin ursprungliga strategi med ekonomiska sanktioner, militärt hot och tålamod och i stället beordrat så kraftiga militära förstärkningar i Persiska viken att dessa inte kunde bibehållas under längre tid. Slutsatsen av detta är att det militära ingripandet mot Irak inte var en FN-aktion utan måste tolkas som ett av FN:s säkerhetsråd auktoriserat kollektivt självförsvar enligt FN-stadgans artikel 51. För denna tolkning talar också resolutionens formulering att bemyndiga ''medlemsstater som samarbetar med Kuwaits regering att tillgripa alla nödvändiga medel''. Detta framgår också av vad dåvarande utrikesminister Sten Andersson sade i riksdagen den 17 januari 1991. Enligt honom hade regeringen arbetat för att säkerhetsrådet skulle fatta beslut enligt artikel 42. ''Det gick inte. Då anslöt vi oss till den resolution som beslutades då.'' sade Sten Någon skyldighet för FN:s medlemsstater att medverka i kollektivt försvar föreligger inte enligt FN-stadgan. I det här behandlade fallet fanns endast säkerhetsrådets uppmaning att lämna ''lämpligt stöd''. Varje land fick själv besluta, och flertalet av FN:s medlemmar valde att inte medverka. Den svenska regeringen var sålunda inte tvungen att ge tillstånd för vapenexport till de länder som deltog i de militära aktionerna mot Irak. Också FN:s generalsekreterare de Cuellar ifrågasatte krigets karaktär. De allierades seger över Irak är inte någon direkt seger för FN, eftersom detta krig inte var FN:s; general Schwarzkopf bar ingen blå hjälm, sade de Cuellar inför Europaparlamentet i april 1991. Han varnade för att en sådan mångnationell allians kan maskera en enda nations intressen. Kan man verkligen påstå att säkerhetsrådet beslutade om åtgärder? I resolution 678 hette det att säkerhetsrådet ''auktoriserar medlemsstater som samarbetar med Kuwaits regering att tillgripa alla nödvändiga medel''. Exempelvis Indien erkände inte att de USA-ledda styrkorna hade FN mandat att starta militära operationer. Också det sätt på vilket säkerhetsrådet antog resolution 678 har ifrågasatts. Enligt FN-stadgans artikel 27 krävs bifall av nio av rådets medlemmar, bland dem de ständiga medlemmarna. En av de ständiga medlemmarna, Kina, lade ner sin röst. I och med att den kinesiske delegaten inte bestred ordförandens summering av beslutet ansågs Kina ha bifallit detsamma. Denna andra ''innovation'' -- att en nedlagd röst tolkas som bifall -- bygger på att det utbildats en praxis att godkänna en sådan omröstning. Men Kinas röstförklaring var minst sagt tvetydig. Å ena sidan sade Kinas utrikesminister sig ha svårigheter att rösta för en resolution som tillåter militär aktion, men å andra sidan ville han inte rösta mot den, eftersom den uppmanade Irak att efterleva säkerhetsrådets tidigare resolutioner. Han sade: ''Den kinesiska regeringen vidhåller fortfarande att det internationella samfundet måste upprätthålla och stärka sitt politiska, diplomatiska och ekonomiska tryck på Irak. Så länge det finns en glimt av hopp...'' Kinas agerande påverkades starkt av dess intresse av att få USA att återuppta sina ekonomiska relationer med Kina, som frystes efter massakern på Himmelska fridens torg. Som tack fick den kinesiske utrikesministern avlägga ett officiellt besök i Vita huset. Asiatiska utvecklingsbanken beviljade den 29 november 1990 ett lån till Kina, och Världsbanken gjorde detsamma den 4 USA utövade kraftfulla påtryckningar på flertalet medlemmar av säkerhetsrådet. Vad som hände framgår också av Bushs kommentar: ''The Secretary of State has been engaged in a marathon to get the United Nations on board.'' I översättning ungefär: Utrikesministern har engagerats i ett maratonlopp för att få med Förenta nationerna på båten. Det sätt på vilket resolution 678 drevs igenom av USA i säkerhetsrådet var ett uttryck för stormaktspolitik. Att acceptera resultatet av en sådan stormaktspolitik som ett slags vidareutveckling av FN-stadgan strider mot normal rättsuppfattning. Ove Bring och andra hävdar således att det är möjligt att vidga FN-stadgan genom ''innovationer''. Allt FN gör behöver alltså inte stå i själva stadgan. Denna kan vidgas på olika sätt. Inom associationsrätten resonerar man på samma sätt, men en absolut förutsättning för att vidga en stadga är att lika många medlemmar är med på detta som det krävs för att åstadkomma en formell stadgeändring. I FN krävs enligt artikel 108 att två tredjedelar av generalförsamlingens medlemmar antagit ändringarna. Förelåg en sådan majoritet? Det vet vi inte. Regeringen borde därför ha begärt att generalförsamlingen inkallades, vilket flera andra regeringar gjorde. F.d. kabinettssekreterare Sverker Åström föreslog på våren 1991 att Sverige borde ta initiativ till en diskussion bland FN:s medlemsstater om hur man skulle kunna forma en ''äkta säkerhetsordning'' i FN. Han skrev också i en tidningsartikel att den juridiska frågan borde skiljas från den politiska, som rör frågan om de ''fruktansvärda kostnaderna för kriget kunde ha undvikits eller reducerats och de önskvärda resultaten åstadkommits på andra vägar''. Iraks angrepp på Kuwait var ett illdåd, och Saddam Hussein är en massmördare. Men resultatet av kriget är att Saddam sitter kvar. Någon Mellanösternfred är inte i sikte. En våldsam kapprustning har startat. Enligt Financial Times den 11 maj är vapenförsäljningar till området i storleksordningen 30 miljarder dollar på gång. Den största leverantören är som vanligt USA, med leveranser motsvarande 19 miljarder dollar efter Gulfkriget. Den största köparen är Saudiarabien, som beställt vapen för 15 miljarder dollar. Andra som upprustar stort är Iran, Turkiet, Syrien och Vad som är än mer oroande är att Gulfkriget väckte aptiten på högteknologiska vapen, de ''smarta'' bomber, raketer och granater vilkas träffsäkerhet demonstrerades på TV-skärmarna över hela världen. I USA, som förde Gulfkriget på FN:s vägnar för att -- som resolution 678 föreskrev -- återställa säkerheten i regionen, växer fruktan för att Israel skall lockas att företa ett preventivanfall på Syrien för att slå ut de missiler med 500 km räckvidd som Syrien uppges ha kontrakterat från Kina 1987. Israel fruktar också att Syrien har fått så mycket som 80 Scud-raketer från Nordkorea. Var det alltså detta som FN gick i krig för? Ett USA-dominerat FN är ingen garant för att freden skall upprätthållas och folkrätten efterlevas. Vi kan redan nu ana hur Gulfkriget kommer att bedömas av historikerna: ett nederlag för FN som världssamfundets organ för att ''upprätthålla internationell fred och säkerhet'', som det heter i FN fick aldrig en chans att åstadkomma de önskvärda resultaten med andra medel än dem som president Bush valde. Med det här vill jag yrka bifall till min meningsyttring i denna del.

Herr talman! En sak är Johan Lönnroth och jag naturligtvis överens om, och det är att krig är fasansfulla. Det s.k. Gulfkriget utgör inget undantag härvidlag. Kriget hade kunnat undvikas om Saddam Hussein hade tagit sitt förnuft till fånga. Vi beklagar alla att han inte gjorde det. Miljoner oskyldiga människor lider alltjämt av sviterna av Saddam Husseins despotism och oerhörda brott mot folkrätten. Den svenska regeringens åtgärder under Gulfkriget granskades mycket ingående i fjol och redovisades utförligt i det årets KU-betänkande. Granskningen då föranledde inte någon kritik mot regeringen, vare sig från utskottets eller från riksdagens sida.

Det var väl ett i många stycken fint anförande som han höll, men vi måste komma ihåg att vi ingalunda granskar Förenta nationerna -- mycket av hans anförande gällde ju Förenta nationerna. Vi granskar den socialdemokratiska regeringens handlande under tiden som Gulfkrisen pågick. Fakta i målet är följande: 1. Iraks invasion i Kuwait var ett flagrant brott mot internationell fred och säkerhet. FN:s säkerhetsråd fördömde omedelbart invasionen. 2. Den svenska regeringen stödde säkerhetsrådets samtliga 13 reservationer mot Irak. 3. Enligt FN-stadgans artikel 25 är medlemsstaterna skyldiga att ''godtaga och verkställa säkerhetsrådets beslut''. 4. Säkerhetsrådets resolution 678 var ett giltigt rådsbeslut, som för Sveriges vidkommande innebar en juridiskt bindande uppmaning att överväga och om möjligt lämna lämpligt stöd till FN-insatsen i 5. Den socialdemokratiska regeringen höll med sitt handlande på ett föredömligt sätt utrikesnämnden à jour med händelseförloppet i Gulfkrisen. 6. Innehållet i Johan Lönnroths meningsyttring i denna fråga saknar konstitutionell skärpa. Meningsyttringen är en rent politisk inlaga och hör egentligen inte hemma i en konstitutionell granskning av den svenska regeringen.
Herr talman! Den anmälan som lämnades in på den här punkten kom inte från oss, utan jag tror att det var en Folkpartianmälan. Anledningen förmodar jag var att det stämningsläge som rådde förra året, när konstitutionsutskottet och riksdagen behandlade frågan, var av den karaktären att det var svårt att föra debatten. Vi hade inget historiskt perspektiv på frågan. Frågan är faktiskt också konstitutionell. Jag är naturligtvis medveten om att mycket av det som jag sade har en mera allmänt politisk innebörd, men anledningen till att jag drog upp hela historien är att vi skall bedöma just det konstitutionella innehållet i regeringens handlande. Vad jag försökte visa i mitt anförande var just detta att regeringen inte var juridiskt bunden att vidta de olika stödåtgärderna, att tillåta vapenexport och andra saker som man gjorde under Irakkriget. Kurt Ove Johansson har inte bemött mitt inlägg på denna punkt. Jag har alltså redovisat alla de bedömningar som olika jurister och experter har gjort av hur man skall tolka FN-stadgan, och det råder i dag en mycket stor osäkerhet. Jag tycker att man kan dra slutsatsen på det sätt som jag gör i meningsyttringen, att regeringen borde ha begärt att generalförsamlingen inkallades för att ta ställning till säkerhetsrådets resolution.
Herr talman! Jag vidhåller att de synpunkter som Johan Lönnroth har framfört i sin meningsyttring egentligen inte hör hemma i en konstitutionell diskussion när det gäller granskningen av en svensk regering. Jag tycker att jag har mycket goda skäl för det, när jag tittar på vad Johan Lönnroth har skrivit. Jag skall ta några exempel. Johan Lönnroth säger följande: ''Regeringen borde ha beslutat att Sverige inte i någon form skulle medverka i USA-alliansens krig.'' Det påståendet får naturligtvis stå för Johan Lönnroth, men ett faktum är att FN:s säkerhetsråds resolution 678 var, som jag sade i min inledning, ett giltigt rådsbeslut. Det var en juridiskt bindande uppmaning till Sverige att överväga och om möjligt lämna lämpligt stöd till insatsen i Gulfkrisen. Det var alltså inget konstitutionellt brott av regeringen när den t.ex. svarade ja på britternas vädjan om hjälp på sjukvårdsområdet. Johan Lönnroth säger i en annan mening: ''Regeringen borde ha verkat för att återbörda beslutsrätten till FN.'' Ja, det må vara Johan Lönnroths politiska uppfattning, men att regeringen inte gjorde som han önskade var ju inget konstitutionellt brott. Detta är en diskussion som vi för i dag utifrån konstitutionella utgångspunkter. Man kan bena upp Johan Lönnroths meningsyttring mening för mening och bevisa att vad Johan Lönnroth har skrivit är en politisk inlaga, som är fullständigt ointressant från konstitutionell synpunkt. Detta är ett obestidligt faktum.
Herr talman! Även Ove Bring, som ju försvarar regeringens handlande i den här frågan, uttalade mycket klart i den utfrågning som också Kurt Ove Johansson var med på att tanken bakom FN:stadgans artikel 42 inte var den typ av krig som här kom att föras. Han kallade det för en innovation. Det har alltså utbrutit en mycket intressant rättslig debatt om just denna fråga. Kurt Ove Johansson kommenterade över huvud taget inte denna diskussion eller det jag hävdade i mitt inlägg, nämligen att det faktiskt var så att Sveriges regering inte beroende på detta FN-beslut var skyldig att vidta de olika åtgärder -- exportera vapen och andra sådana saker -- som man gjorde. Sedan då till frågan, vad det är vi skall granska. Jag har förstått det så att det är en uppgift för konstitutionsutskottet att studera hur regeringen följer olika internationella avtal. Hur Sveriges regering agerar i FN är ett ämne också för konstitutionsutskottet. Det faktum att utskottet godkände anmälan att granska frågan över huvud taget är väl också ett tecken på att frågan har konstitutionella aspekter -- annars borde ni väl ha avslagit denna begäran? Jag vill fråga Kurt Ove Johansson: Vad är det då enligt som är godkända för konstitutionell diskussion?
Herr talman! Jag tror att det kan finnas anledning att på nytt göra ett par markeringar. Jag försöker tala om för Johan Lönnroth att hans meningsyttring saknar konstitutionellt intresse. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att utskottet inte skulle behandla en anmälan om ett granskningsärende. En anmälan om ett granskningsärende kan ju ha sitt intresse från konstitutionell synpunkt, men den meningsyttring som Johan Lönnroth skriver har ju inte utskottet något inflytande över. Det är skilda saker.

Men därmed har ju Johan Lönnroth indirekt medgivit att regeringen efter prövning mycket väl kunde fatta ett sådant beslut. Och detta kunde regeringen göra utan att göra något konstitutionellt klandervärt. Att Johan Lönnroth sedan inte politiskt tyckte om regeringens ställningstagande i samband med Gulfkrisen är en helt annan sak. Det får Johan Lönnroth inte blanda ihop med sin uppgift som granskare i konstitutionella frågor. Det tycker jag är viktigt att framhålla i den här debatten.
Herr talman! Den konstitutionella aspekten är regeringens motivering till besluten, dvs. det faktum att man hänvisade till FN-stadgan och hävdade att man var tvungen att agera på det sätt man faktiskt gjorde. De konstitutionella synpunkterna handlar om tolkning av internationella avtal och speciellt då Sveriges roll i

Herr talman! Liksom tidigare år har krigsmaterielexporten i år stått på vår granskningslista. För Folkpartiet liberalernas del är det framför allt de s.k. Englandsavtalen och kännedomen om deras innebörd som enligt vår mening inte klarlagts tillräckligt. Granskningen har inte givit säkert belägg för att det 1986 funnits kännedom om de avtalen i regeringskretsen. Däremot visar utredningen att kännedom om dessa avtal har funnits i regeringskansliet, och det tycker vi borde ha framgått av betänkandet. Eftersom det inte gör det har vi reserverat oss på den punkten. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det som gör att vi tar upp detta gamla ämne igen är bl.a. en tidigare okänd promemoria av Carl Algernon till utrikesnämndens möte den 12 december 1986. Där står: ''År 1963 tecknade FFV Avtalet medgav rätt för köparen att förse vissa länder, ''protected colonies and mandated territories', med materielen i fråga.'' -- Det står alltså ''materielen'' i pluralis. Det här kan inte tolkas på annat sätt än så att det handlar om två olika saker -- å ena sidan leveranser och å andra sidan licenstillverkad materiel. Krigsmaterielinspektören Sven Hirdman kunde under KU-utfrågningen ''möjligen hålla med om att om det enda underlag som hade presenterats för Anita Gradin och regeringen i december 1986 hade varit detta stycke och ingenting annat, så borde man kanske ha ställt vissa frågor, men nu finns det en fortsättning på denna promemoria, och statsråden läser hela promemorian, inte bara ett stycke.'' Det sade alltså Hirdman. Hirdman, står det att den brittiske tillverkaren hade svårigheter och inte kunde försörja de länder som han tidigare hade försörjt, och därför vände de sig direkt till Sverige. ''Det var så Anita Gradin och alla andra uppfattade saken. De läste hela materialet, och de fick inga andra upplysningar.'' Men man måste nog ändå tycka att den inledande delen av Algernons PM från december 1986 borde ha lett till misstänksamhet i regeringskretsen, oavsett vad som stod sedan. Det vore också märkligt om inte de borgerliga ledamöterna i utrikesnämnden ställde frågor om det här när de informerades på basis av Algernons PM. Sven Hirdman sade också under utfrågningen att denna bild -- dvs. att det bara handlade om licenstillverkat material -- också stämde med den information som fanns ''institutionellt i regeringskansliet'', eftersom det fanns en promemoria från FFV från 1978 där man sade att det förekom licenstillverkning av själva granatgeväret i Storbritannien, som försörjde sina samväldesländer. Men Hirdman nämnde inte att det också fanns en annan PM på UD, från 1980, som sade att det enbart var ammunitionen till granatgeväret som var licenstillverkad. Redan den dåvarande borgerliga regeringen borde ha kunnat dra slutsatser av dessa motsägande uppgifter. Jag vet inte heller riktigt vad krigsmaterielinspektören menar med att uppgifter fanns ''institutionellt'' inom regeringskansliet, men det var ju också så att Bengt Mattson på FFV informerade Algernon redan 1984. Mattsons promemoria från den 30 juni 1986 hade också varit på cirkulation inom UD. Bl.a. har det i året granskning framkommit att nuvarande chefen för försvarsdepartementets utrikesavdelning, Göran de Geer, som då var stationerad vid svenska ambassaden i London, hade fått Mattsons PM via Jag ställer mig också något undrande när det gäller den promemoria av Algernon som har kommit fram först nu. Gick man inte igenom alla hans papper efter den tragiska händelsen i tunnelbanan? Och vad hände i regeringskansliet sedan Sten Andersson sagt att hela vapenbyken skulle tvättas? Ett underlagsmaterial inför ett utrikesnämndssammanträde som skulle ta upp just detta -- dessutom kanske den sista skrivelse som Algernon författat -- måste väl ha varit högintressant. Sten Andersson sade vid KU-förhör den 2 april 1987: ''Vi har sålt vapnen till England, som sedan helt lagligt har sålt dem vidare för länge sedan.'' Det kan ju ha varit så, att tungan slant på Sten Andersson, men jag kan inte tycka att man behöver vara särskilt konspiratorisk för att anse att också detta vittnar om att man inom regeringen kände till avtalets rätta innebörd. Med tanke på den synnerligen milda behandling som dessa motsägelser har fått av Anders Björck och andra borgerliga politiker i konstitutionsutskottet, känner jag mig faktiskt ganska säker på att man också där visste en hel del om vad det egentligen handlade om. Det framstår som anmärkningsvärt -- och jag tycker att det ordet är ganska milt -- om alla dessa uppgifter om att svenska vapen levererades vidare från England inte skulle ha spritts också inom regeringen redan under 1986 och senast i januari Jag går sedan över till den andra delen av min meningsyttring som gäller Indien. Jag får nöja mig med sådant som kan offentliggöras. Jag har varit noggrann med att inte läsa innantill ur hemliga handlingar. Årets granskning har, som jag framhåller i min meningsyttring, bekräftat uppgifter om ett möte mellan Indiens biträdande utrikesminister Natwar Singh och dåvarande utrikesministern Sten Andersson den 30 september 1987. Innebörden av vad Singh sade var att Bofors skulle lämna uppgifter som sannolikt innehöll sådant som var besvärande för både Indien och Existensen av denna indiska varning förnekades av april 1990. Att den är intressant beror på att den dåvarande utrikesministern i ganska aggressiva ordalag uppmanade Bofors att släppa allt som Bofors visste i augusti och september 1987. Men efter den 30 september bytte Sten Andersson tonläge och försvarade faktiskt Bofors mot anklagelser för att ha gjort några fel. Jag vill uppmana Sten Andersson och den nuvarande regeringen att än en gång offentligt ställa kravet att släppa fram hela sanningen, om det nu fortfarande finns uppgifter i Bofors som inte har kommit fram. Med det sagda vill jag yrka bifall till min meningsyttring också i denna del.

Herr talman! Knappast några frågor under senare år har blivit så väl genomlysta och granskade som regeringarnas handläggning av export av svensk krigsmateriel. Detta gäller inte minst de s.k. Englandsavtalen, som ånyo tas upp i en reservation av Ingela Mårtensson och i en meningsyttring av Det är ju inte bara konstitutionsutskottet som har granskat exporten av krigsmateriel. Medborgarkommissionen har också lagt ned ett förtjänstfullt arbete på det här området. I några fall har frågor om otillåten vidareexport av krigsmateriel även prövats av våra rättsvårdande myndigheter. Den granskning som genomförts har i vissa stycken renderat kritik. granskningsbetänkandet 86/87 att regeringarna på ett tidigare stadium borde ha kunnat misstänka att inte allt stod rätt till. Konstitutionsutskottet har också understrukit att regeringarna inte har varit tillräckligt observanta på hur krigsmaterielinspektionen på sin tid utövade sin verksamhet. I 90/91 års betänkande påtalade konstitutionsutskottet att handläggningen 1980 av ett ärende om export till Singapore tydde på en anmärkningsvärd brist på vaksamhet inom regeringskansliet.

Den som kanske bäst beskrivit hur man inom regeringskansliet och regeringarna har sett på Hirdman. Han har gjort det utförligt vid flera utfrågningar inför utskottet, så också i år.

Johan Lönnroths insinuationer i massmedia om att Sten Andersson skulle ha något att dölja är enligt min mening ovärdigt en ledamot av konstitutionsutskottet. För att göra sådana påståenden skall man, Johan Lönnroth, ha mycket ordentligt på fötterna. Det har inte Johan Vad som förekom vid dessa samtal granskades mycket ingående av konstitutionsutskottet för två år sedan. Sten Andersson redovisade då vid en utfrågning i utskottet utförligt sina samtal med Natwar Singh. Något som egentligen är nytt har sedan dess inte framkommit. Konstitutionsutskottet har i årets granskning inte funnit anledning att på nytt pröva denna fråga. Jag har naturligtvis också tagit del av tidningarnas skriverier och också sett en del i televisionen. Jag menar att Johan Lönnroth har dragit alldeles för långtgående slutsatser av innehållet i de ifrågavarande uppteckningarna. Även jag har ju läst dessa. Johan Lönnroths villighet att kommentera hemligt material kan ju, om det fortsätter på det sätt som han har excellerat i, medföra att det uppstår svårigheter för konstitutionsutskottet att i en framtid utföra sitt granskningsarbete. Precis som vissa andra har sagt här tidigare tror jag att Johan Lönnroth borde vara mera sparsam när det gäller att göra kommentarer på så lösa grunder som det här är fråga om. Att bygga så långtgående beskyllningar mot Sten Andersson, som Johan Lönnroth gör på basis av uppteckningarna, är, jag upprepar det, ovärdigt en ledamot av konstitutionsutskottet. Johan Lönnroth har alldeles för dåligt underlag för att säga att Sten Andersson skulle ha dolt någonting från de samtal som han redovisade inför konstitutionsutskottet för två år sedan. Sedan är det naturligtvis rätt intressant att Johan Lönnroth här diskuterar ett betänkande som utskottet lade fram för två år sedan och vars förslag riksdagen anslöt sig till. Konstitutionsutskottet har naturligtvis inte funnit anledning att ta upp saken till förnyad prövning, eftersom någonting nytt egentligen inte har tillkommit sedan vi prövade frågan vid föregående tillfälle.
Herr talman! När det gäller Englandsavtalen undrar jag om inte även Kurt Ove Johansson tycker att det är litet märkligt att Algernons promemoria, som uppenbarligen är ett mycket viktigt dokument i denna fråga, har kommit fram just nu och att det faktiskt är ett ganska bra motiv för att vi ändå fortsätter att granska denna fråga. Sten Andersson sade ju att hela denna byk skulle tvättas, och denna promemoria var ändå en ganska viktig tvättkorg, om man får säga så. Såvitt jag minns var det inte jag som begärde att KU skulle ta upp Indienaffären. Den frågan väcktes på ett sammanträde, och alla var överens om att vi så att säga kunde koppla på en diskussion också om denna fråga. Kurt Ove Johansson säger att jag insinuerar. Jag tycker inte att jag insinuerar, däremot har jag påstått vissa saker. Det handlar om att det som Sten Andersson har uppgivit i tidigare KU-förhör uppenbarligen inte stämmer med verkligheten. Om det beror på glömska eller inte har jag ingen bestämd uppfattning om. Jag har varit mycket noga med mina kommentarer till massmedia. Jag har enbart hänvisat till den text som finns publicerad i detta betänkande. Jag har sagt att det bara är att läsa innantill. Jag skall gärna erkänna att jag var genuint osäker på vad jag fick skriva i min meningsyttring. Det är naturligtvis mycket svårt att i en sådan fråga säga det som är själva poängen i hela denna fråga utan att röja den egentliga innebörden i ett hemligt dokument. Jag uppfattade det emellertid på ett sådant sätt att i och med att konstitutionsutskottet justerade detta betänkande den 7 maj, tror jag, hade man också godtagit att jag skrev på detta sätt i min meningsyttring. Som sagt, vad jag har gjort inför massmedia är enbart att hänvisa till den offentliga publikation som vi alla har framför oss.
Herr talman! Jag hänvisar återigen till påståendet att om det finns någon fråga som har granskats så är det den om svensk vapenexport. Under det senaste decenniet tror jag att vi nästan varje år har tittat på dessa frågor.

Vi har inte haft bara öppna utfrågningar med Sten Andersson, utan vi har även haft slutna utfrågningar. Vi har verkligen ställt frågor om och om igen kring olika områden. Sten Andersson har då öppet redovisat sina synpunkter. När man läser betänkandet från 1989/90, då Sten Andersson också medverkade vid en utfrågning i utskottet, är det att dra för långtgående slutsatser om man av det kan läsa ut att Sten Andersson på något sätt skulle vilja dölja något. Jag anser alltså att man med fog kan säga att det som Sten Andersson har gjort är att vara med, så gott det har varit möjligt, och tvättat byken, vilket han tidigare har gett uttryck för. Jag tycker därför att det är närmast oförskämt av Johan Lönnroth att gå ut i massmedia och på så lösa boliner som det är fråga om framföra dessa anklagelser mot Sten
Herr talman! Kurt Ove Johansson sade att jag hade gått ut till massmedia. Jag förmodar att han med det menar att det är jag som går till massmedia och talar om att de skall skriva olika saker. Så förhåller det sig inte. Massmedia har ett intresse av denna fråga. Det är tydligen en ganska utbredd uppfattning att det finns en del saker som fortfarande är dolda. Framför allt anses det att det finns sanningar inom Bofors som ännu inte har kommit fram. Det är därför som jag i mitt anförande uppmanade Sten Andersson att återupprepa kravet på Bofors att släppa hela sanningen. Det skulle jag vilja att även den nuvarande regeringen gjorde. Kurt Ove Johansson får också mycket gärna instämma i detta.
Herr talman! Vem som kommer till vem är egentligen ganska ointressant. Det som är intressant är vad som sägs. Jag kan konstatera att Johan Lönnroth på mycket svaga grunder har gått ut och gjort beskyllningar mot Sten Andersson om att han skulle ha något att dölja, trots att vi i vårt material genom årens lopp kan visa att om det är någon som har varit öppenhjärtig vid dessa utfrågningar så är det Sten Andersson. Jag tycker alltså att det är en oförskämdhet att i det läget gå ut och anklaga honom för att han skulle ha något att dölja i detta sammanhang.

Jag tycker alltså att det ändå vore rimligt att Johan Lönnroth medgav detta, därför att inte ens Johan Lönnroth under denna debatt har kunnat peka på några oegentligheter. Han har gjort det i en skrivelse i en särskild mening, där han påpekar att han tycker att det är konstigt att man 1976 inte kände till någonting. Men läser man vad som har sagts i materialet, tycker jag att man får bevisat att så inte har varit fallet, som Johan Lönnroth påstår. Jag tycker att det hade varit hederligt om Johan Lönnroth hade kunnat medge att man, trots ingående granskning under många år, inte har kunnat påvisa några oegentligheter eller någon kännedom i regeringskansliet.
Herr talman! Jag är en mycket stor beundrare av Sten Andersson ur alla möjliga synpunkter. Jag har mycket svårt att uttala mig kritiskt om honom. Massmedia har försökt förmå mig att säga ganska hårda saker, som lögnare och annan sådant, men jag har alltså inte gjort det. Däremot kan jag konstatera att vissa saker som Sten Andersson sagt vid tidigare förhör i denna fråga inte stämmer med verkligheten. Vad orsaken till detta är har jag mycket svårt att bedöma. Jag tycker som sagt inte att jag är oförskämd. Jag tycker att Kurt Ove Johanssons tonläge i en del av de utfrågningar och diskussioner som vi har haft i dessa granskningsärenden har varit -- om man nu skall använda begreppet oförskämd -- sådant att det ligger ett snäpp över min nivå.

Herr talman! Det här börjar bli litet av en följetong. Jag måste få erkänna att det känns litet ansträngande att kasta sig mellan olika ämnen. Nu är vi framme vid den fråga som jag kanske känner allra starkast för i denna granskning. Dels har det där kommit fram mycket litet, dels finns det en sanning som i stort sett alla känner till och som det nu faktiskt finns ett visst hopp om att äntligen få inskriven i riksdagens handlingar. Försvarsutskottet granskade IB-affären redan hösten 1973 och kom fram till att ''underrättelsetjänsten inte bedrevs på ett sätt som stred mot vår deklarerade utrikespolitiska linje, att det inte fanns någon hemlig budget för underrättelsetjänsten utöver de medel som anvisades av regering och riksdag och att registren hos den dåvarande rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning samt försvarsstabens säkerhetsavdelning och särskilda byrå inte hade karaktären av åsiktsregister''. Detta är fortfarande den officiella sanningen, trots att det skrivits och sagts spalt och protokollmeter av sådant som pekar i en helt annan riktning. Jag skall inte trötta er med hela historien. Jag är faktiskt, liksom många andra, ganska trött på IB affären och önskar ärligt att vi kunde förpassa den till historieböckerna. Men det måste vara sanningen som står i historieböckerna. Bertil Lewin är en välkänd socialdemokratisk politiker och fackföreningsman från Göteborg som jag känner. Jag har suttit tillsammans med honom i Göteborgs kommunfullmäktige. Alla som känner honom vet att han är en person som talar sanning. Han intervjuades i TV om IB den 5 september förra året. Han sade bl.a.: ''Min uppgift var att kartlägga extremismen. Jag hade åren 1974--75 ett litet kartotek på 50--100 namn, som jag rapporterade till Ingvar Paues i Stockholm. Jag trodde att jag arbetade för partiet. Det militära intresset måste ha varit litet. Jag såg det som en nödvändig verksamhet.'' IB användes av Socialdemokratiska partiet och fortsatte med sin åsiktsregistrering fram till åtminstone 1975. Det finns dock fortfarande ingen känd tidpunkt då verksamheten upphörde. Och det finns ingen dokumentation om när och hur registren förstördes. De närmast inblandade har vägrat att ställa upp för intervjuer. Där får jag dock göra en liten reservation, för jag hörde på radion att Birger Ellmér sade att han ville ha fram hela sanningen. Då förutsätter jag att han också är beredd att framträda offentligt, t.ex. inför KU. De tidigare hemligstämplade bilagorna till Ingvar Gullnäs, som vi ju fick loss i höstas, visar att också Ingvar Gullnäs slog huvudet i en mur av tystnad. Jag är besviken och litet förvånad över regeringens, särskilt försvarsministerns, nonchalans när man behandlat denna anmälan. De promemorior som vi fått från försvarsdepartementet och statsrådsberedningen tillför inget nytt. Jag kan inte låta bli att göra tankeexperimentet, att om Anders Björck själv hade gjort en anmälan mot förra regeringen och fått så här intetsägande redovisningar så sent att det inte längre fanns tid att genomföra de utfrågningar och det utredningsarbete som skulle ha behövts, så skulle han säkerligen ha domderat framför varje uppdykande TV-kamera, att bedöma åtminstone av de beskrivningar som jag har fått från andra som har varit längre än jag i det här huset. Jag kan inte heller låta bli att fråga mig om inte möjligen Anders Björck har ett och annat lik i en och annan garderob i denna fråga. Jag har nyligen fått mycket säkra uppgifter om att förre ÖB Stig Synnergren på senare tid har talat med Anders Björck, Sten Andersson och Carl Bildt om en instruktion från 1961, där dåvarande ÖB Rapp skulle ha talat om hur man skulle gå till väga för att kartlägga kommunister som misstänktes syssla med industrispionage. Jag försökte i går få KU att begära fram denna handling. Det ville man inte. Den ligger tydligen i dag på Anders Björcks bord. Försvarsministern satt i kammaren tidigare under debatten, och jag hade hoppats kunna få rikta frågan direkt till honom varför han nödvändigtvis måste vänta med att släppa den. Ändå hyser jag ett visst hopp. Jag undrar om inte både Sten Andersson och nuvarande regeringen, när nu Synnergren uppenbarligen är så angelägen om att sanningen skall fram, ändå måste släppa handlingen. Jag är övertygad om att också svensk arbetarrörelse har allt att vinna på att hela sanningen kommer fram så fort som möjligt. Varför har ni socialdemokrater så svårt att göra som Bertil Lewin, dvs. att erkänna vad som hänt och kanske försvara motiven? Jag anser att misstänksamheten på det stora hela taget mot kommunister för landsförrädisk verksamhet var obefogad. Om man ville spionera -- och det gäller också industrispionage -- på Sverige för östkommunistisk räkning, var man nog inte så korkad att man gick med i gamla spk eller vpk. Varken Wennerström eller Bergling tillhörde, såvitt jag vet, något politiskt parti. Tanken svindlar att de skulle ha ansökt om medlemskap i vpk. Många kommunister hade engagerat sig i kampen för demokratin i Spanien i slutet av 30-talet. De dömdes till arbetsläger. Vi har under senare tid fått fram uppgifter om hur underrättelsetjänsten arbetade under andra världskriget, vilka det var som man ägnade det största intresset åt. Jag anser att gamla kommunistpartiet här i Sverige gjorde fruktansvärda politiska misstag. Man var oerhört naiv när det gäller synen på Stalin, på Stalin-- Hitler-pakten och allt sådant. Jag kan t.o.m. ha en viss förståelse för att man på den tiden var misstänksam också gentemot kommunister. Som sagt: IB och IB:s inblandning i dessa historier var en fråga om åsiktsregistrering med politiska förtecken, som i grunden handlade om konkurrensen mellan kommunister och socialdemokrater om ledningen inom fackföreningsrörelsen. Inte heller den extrema tokvänstern -- för det fanns en sådan i början av 70-talet; jag kände flera av medlemmarna -- var någon risk för rikets säkerhet. Det vågar jag försäkra er. Det planerades inte några sabotage och annat i Göteborg, när sjukhusspionen var verksam i början av 70-talet. Det fanns en och annan litet tokig revolutionsromantiker som satte upp affischer, där vietnameser viftade med kulsprutepistoler, men de flesta av dem var i grunden snälla och hyggliga människor, som över huvud taget inte skulle våga utföra några våldshandlingar. Jag tycker mig ha förstått att bl.a. Thage G. Peterson anser att detta borde sättas in i ett större sammanhang, att det handlar om underrättelsetjänsten över huvud taget efter andra världskriget inkl. kommunismens roll. Jag välkomnar denna breddning av perspektivet. Jag vill fråga konstitutionsutskottets ordförande Thage G. Peterson om han är beredd att medverka till att Birger Ellmér, Ingvar Paues, Stig Synnergren och andra som har sysslat med detta nu träder fram och att vi tillsammans reder ut hela sanningen. Därmed skulle vi äntligen få den här frågan ur världen och förpassad till historieböckerna.
Herr talman! Det har naturligtvis framgått för alla att Johan Lönnroth i sin meningsyttring tar upp IB frågan. Han ondgör sig över den PM som utskottet har fått från försvarsdepartementet. Han anser att den inte har tillfört ärendet någonting nytt. Det kan finnas anledning att erinra om att underrättelse och säkerhetsfrågorna vid flera tillfällen utifrån flera utgångspunkter har granskats av konstitutionsutskottet. I fjol togs frågan om regeringens kontroll av den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten upp till granskning. Under riksmötet 1987/88 granskade konstitutionsutskottet reglerna om personkontroll. I samband därmed behandlades också informationsutbytet mellan säkerhetspolisen och den militära underrättelsetjänsten. År 1974 granskade konstitutionsutskottet IB-affären, som särskilt omnämns i Johan Lönnroths meningsyttring. KU hade den gången tillgång till den genomgång i sak, som försvarsutskottet hade gjort ett år tidigare. Som framgår av en kanslipromemoria slog försvarsutskottet fast att underrättelsetjänsten inte hade bedrivits på ett sätt som stred mot Sveriges utrikespolitiska linje. Det fanns inte heller någon hemlig budget för underrättelsetjänsten. Den utredning som försvarsutskottet gjorde visade också, Johan Lönnroth, att registren hos rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning samt hos försvarsstabens säkerhetsavdelning och särskilda byrå, IB, inte hade karaktären av åsiktsregister. Försvarsutskottet konstaterade vidare att påståendena om att regeringen eller närstående organ styrt verksamheten inom försvarsstabens särskilda byrå i partipolitiskt syfte saknade verklighetsunderlag. Johan Lönnroth anser det vara uppseendeväckande att utskottet fick denna intetsägande redovisning från försvarsdepartementet först den 31 mars 1992. I detta sammanhang vill jag erinra om att utskottets ordförande vid ett par tillfällen har givit uttryck för utskottets irritation över att handlingar inte kommit utskottet till del inom rimlig tid. Jag försvarar inte Anders Björck på något sätt -- det var ju Johan Lönnroth som angrep honom. Samtidigt konstaterar jag att Johan Lönnroth tydligen har haft tillgång till denna handling i så pass god tid att han i sin meningsyttring kunnat förklara den vara intetsägande -- ett omdöme som man kanske skulle kunna säga också gäller meningsyttringen såsom den är utformad. Enligt uppgift pågår inom försvarsdepartementet ett arbete med att gå igenom gamla IB-dokument. Om denna genomgång leder fram till någonting nytt som kan vara av konstitutionellt intresse återstår att se. Om så är fallet, kan naturligtvis KU -- precis som när det gällde krigsmaterielexporten -- ta upp frågan till förnyad granskning. Innan utskottet gör det bör dock ärendet som sådant ha tillförts någon ny substans som ger anledning för konstitutionsutskottet att göra denna prövning.
Herr talman! Jag tyckte att Kurt Ove Johansson i slutet av sitt anförande plötsligt började låta som en regeringsföreträdare. Jag såg ju att Kurt Ove Johansson i början av debatten i morse stod och talade med försvarsministern. Redan då for tanken genom huvudet på mig: Är det något slags förhandling som nu pågår om vad som skall släppas och om under vilka villkor det skall ske osv.? Jag har, som sagt, mycket säkra uppgifter på att förre överbefälhavaren Stig Synnergren vid det här laget är ganska trött på att militären hela tiden har fått skulden för IB:s verksamhet. Nu vill han ha fram sanningen i dagen. Han har gått till såväl Sten Andersson -- jag vet inte om också Kurt Ove Johansson har talat med honom -- som Anders Björck och begärt att pappren nu skall läggas fram. Jag vill bara komplettera mina frågor med just dessa: Är det något slags förhandling som pågår mellan Kurt Ove Johansson och hans partikamrater å ena sidan och Anders Björck å andra sidan om villkoren? Vad kräver ni av varandra för att alla papper som ni ju vet existerar skall läggas fram på bordet?
Herr talman! Det är precis sådant här tal från Johan Lönnroth, som jag tidigare här i dag i kammaren har reagerat emot. Att komma med sådana insinuationer för att jag har växlat några ord med Anders Björck här i kammaren medan han lyssnade på konstitutionsutskottets granskningsdebatt och påstå att vi skulle köpslå om t.ex. IB-affären! Jag tycker faktiskt att den här typen av oförskämdheter inte hör hemma i en seriös konstitutionell debatt. Det far många tankar genom huvudet på Johan Lönnroth. Så uttryckte han det. Det är alldeles uppenbart att det gör det. Det hade kanske varit bättre om omsättningstakten hade varit litet lägre. Då hade han haft möjlighet att öka kvaliteten på de tankar som far runt i hans huvud. Det skulle säkert den här debatten tjäna på. Jag tycker att Johan Lönnroth för all framtid skall lägga den här typen av debatt på hyllan. Jag har med stort intresse läst igenom den meningsyttring kring denna fråga som Johan Lönnroth står bakom. Jag måste säga att det är ett mycket märkligt aktstycke. Han konstaterar först frejdigt att den PM som upprättats inom försvarsdepartementet inte har tillfört någonting nytt. Tanken att det kanske inte finns något nytt att tillföra är naturligtvis fullständigt främmande för en man som Johan Lönnroth. Dessutom är det så, Johan Lönnroth, att meningsyttringen är ett mästerstycke i fråga om att vara motsägelsefull, för -- hör och häpna! Johan Lönnroth inleder med att säga: Enligt utskottets mening är det ställt utom allt tvivel att svensk militär underrättelsetjänst genom IB har bedrivit åsiktsregistrering i stor skala. Johan Lönnroth avslutar sin meningsyttring med att konstatera att han inte har genomfört det utredningsarbete som skulle ha behövts. Som grädde på moset säger han sedan att han vill återkomma för att vinna klarhet. Men han inleder med att säga att det är ställt utom allt tvivel att det har skett en åsiktsregistrering i stor skala. Johan Lönnroth är inte mannen som visste för mycket. Han är mannen som inte kan skriva tio rader utan att byta åsikt. Det måste vara snudd på världsrekord när det gäller att vara motsägelsefull. Nästa etapp blir Guiness Årsbok. Johan Lönnroth har talat mycket engelska i dag. Jag säger: Congratulations, Mr. Lönnroth!
Herr talman! Först försäkrar jag, Kurt Ove Johansson, att det faktiskt finns en hel del tankar i mitt huvud som jag inte släpper ut i det fria. När det gäller detta med att min meningsyttring skulle vara motsägelsefull vill jag säga följande. Om sanningen i själva sakfrågan -- att det har bedrivits åsiktsregistrering i stor skala via IB -- behöver jag inte veta mera. Jag vet att det är så, och också Kurt Ove Johansson vet att det är så. Men det är inte det som diskussionen gäller. Vad det nu gäller är frågan: Hur gick det mera i detalj till, och vem gav instruktionerna? Det finns fortfarande ett antal intressanta papper i det här sammanhanget som handlar just om detaljerna, om bakgrunden, beträffande de här förhållandena. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att sanningen skrivs in i riksdagens protokoll och att vi allihopa gemensamt beslutar att vi nu vet, också officiellt, att så här låg det till. Sedan kan vi överlämna den här saken till historieböckerna.

Herr talman! Johan Lönnroth sade att han är trött. Men han är tydligen inte så trött att han inte orkade komma med en fråga från en felaktig utgångspunkt. Jag brukar inte redogöra för de interna diskussioner som vi har i utskottet. Men Johan Lönnroth ställde en direkt fråga till mig baserad på en diskussion i KU. Därför får jag göra ett undantag. Det var nämligen Johan Lönnroth själv som i utskottet förklarade att han avsåg att ställa till med räfst och rättarting på den stundande Vänsterpartikongressen för att utröna vad kommunisterna planerade för eventuella förbrytelser i Sverige. Det var vad jag tyckte var intressant med hänsyn till utvecklingen. Vi kan ju nu se bakom fasaderna i det forna Sovjetunionen och i dess lydstater. Vi har ju sett hemska bilder som visar förhållandena på barnhem. Vi har också sett bostadsnöden, miljöförstörelsen och mänsklig förnedring av fasansfullaste slag. Den intressanta frågan har då kommit upp om man hade planer på att förvandla Sverige till ett Tjeckoslovakien eller ett Östtyskland. Jag har en motfråga till Johan Lönnroth, eftersom det var han som så att säga gjorde detta utspel i konstitutionsutskottet: Vad vet Johan Lönnroth i dag om kommunisternas planer för Sverige? Jag undrar alltså: Hur många arbetsläger, hur många Gulagarkipelager, planerades i Sverige? Hade dåtidens kommunister listor över socialdemokrater och fackföreningsmän färdiga, precis som var fallet i Tjeckoslovakien? Jag förmodar att det var detta som Johan Lönnroth tänkte på när han inför den kommande Vänsterpartikongressen planerade att ta reda på saker och ting. Det är bra med den verksamhet som Johan Lönnroth planerar, därför att då plockar man kanske in IB-frågan i det rätta tidsperspektivet, i rätt sammanhang. Frågan är varför det var nödvändigt för Sverige att vidta åtgärder för att också vårt land skulle skydda sin frihet och sitt oberoende gentemot världskommunismen.
Herr talman! Thage G. Peterson refererar nu en debatt som vi hade i utskottet. Därför är jag tvungen att tala om vad som verkligen sades. Jag använde inte begreppet räfst och rättarting på Peterson som gjorde ett utspel efter det att jag hade tagit upp IB-frågan och sagt de här sakerna i utskottet. Han sade att om jag envisades med det här, skulle utskottets ordförande minsann begära en granskning av vad de svenska kommunisterna ägnade sig åt efter andra världskriget och kalla in Werner till utfrågning i utskottet. Det var det som hände. Då försäkrade jag att jag tänkte att på vår kongress bl.a. på alla möjliga sätt bidra till att hela sanningen kom fram om vad kommunisterna gjorde. Jag föreslog också att Thage G. Peterson och jag tillsammans skulle göra en breddad anmälan, som handlade både om IB och om vad kommunisterna gjorde. Jag är ganska lugn inför den här genomgången. Det har talats mycket här i Sverige om hur bra det är att man nu släpper utgifter från Stasis register osv. Men jag önskar att det var lika öppet i vårt land, så att vi fick fram hela sanningen. Jag känner många av de gamla kommunisterna, också dem som utsattes för olika typer av förföljelse här i Sverige. Sådant förekom faktiskt. En och annan av dem hade ganska svårt att få jobb. De placerades i läger efter att ha varit i Spanien och slagits osv. Men några arbetsläger eller något annat i den stilen för socialdemokrater planerades inte. Man intog ett antal naiva ståndpunkter och hade helt verklighetsfrämmande föreställningar om hur det verkligen stod till i Östeuropa. Det är en sanning som skall fram, och det är något som jag och mitt parti får ta ansvar för. Kravet måste faktiskt ställas på Thage G. Peterson och hans parti att man verkligen bidrar till att hela sanningen kommer fram såväl om sin åsiktsregistrering som om vad det var kommunisterna i Sverige verkligen gjorde.

Herr talman! Jag har redan sagt att den här frågan varit starkt överdimensionerad i KU:s granskningsarbete. Anmälan gjordes under valrörelsens slutspurt för att bidra till uppmärksamheten kring den socialdemokratiska regeringspolitiken och den statliga bankens problem. När den nya borgerliga regeringen insåg att det inte fanns några alternativ kunde man för skams skull inte dra tillbaka anmälan. Socialdemokraterna valde då, naturligtvis, att vidga granskningen till att gälla också det som hände efter regeringsskiftet, och sedan var cirkusen i gång. Slutsatsen blir från konstitutionell synpunkt plus minus noll. Efter denna inledning borde jag kanske ''knipa käft'' i frågan och gå och sätta mig. Men eftersom man i den politiska debatten -- senast Ylva har använt affären och granskningsärendet för att göra uttalanden om statliga banker, tycker jag att det finns anledning att göra några historiska randanmärkningar. Anne Wibble ville vid utfrågningen lägga en betydande del av ansvaret för krisen i Nordbanken på den ekonomiska politik som fördes i slutet av 80 talet, då kreditmarknaden avreglerades samtidigt som det fanns skattesystem som uppmuntrade till ett betydande låntagande. Man hade hög inflation och en kvardröjande valutareglering, sade Anne Wibble. Hon skyllde också på staten som ägare, eftersom det statliga ägandet kunde medverka till en något sämre kreditprövning jämfört med privata banker. Jag tror att man kan göra en annan historieskrivning. De orimligt stora utlåningarna i den statliga affärsbanken inleddes faktiskt med en privatisering, med försäljningen år 1984 av delar av den gamla PKbanken till Erik Penser och med köpet av Carnegie Fondkommission, varvid man så att säga knöt ihop sig med Gamlestaden, Nobel och de andra företag som senare skulle utlösa krisen. Därpå följde en alltför snabb och alltför tidig avreglering när den socialdemokratiska regeringen föll undan för den borgerliga hetskampanjen mot all statlig valuta och kreditkontroll. Postens Ulf Dahlsten sade vid utfrågningen att det fanns en sjuk och en frisk del i Nordbanken. Den friska delen skulle vara den del som gällde de privata småkunderna och som vette mot Posten. Den sjuka delen däremot var sådant som avsåg utlåning till de stora kunderna. Jag tror att man kan uttrycka det så här: I den gamla halvstatliga PKbanken var man litet byråkratisk, men man hade ändå kvar karaktären av folkbank med hederliga, om än något småskurna, banktjänstemän och småsparande statstjänare som huvudsakliga kunder. Troligen var det just därför som det sena 80-talets klippare så totalt kunde så att säga lura skjortan just av den banken. Samma sak gällde i stort sett bankerna, tror jag. Bara på de stora privata bankerna hade man en viss vana när det gällde att umgås med s.k. yuppisar. Skall man utkräva ansvar av regeringar från dessa aspekter, tror jag att det gäller just den ekonomiska politiken i stort. Det gäller även privatiseringen av gamla PKbanken. Det huvusakliga ansvaret här måste utkrävas av ägarna. Det handlar alltså om ägaransvaret. Det borde ha varit möjligt att pressa ner aktiekurserna till nära noll, och ägarna borde snabbare ha ingripit mot de orimliga avgångsvederlagen till bankdirektörerna. Fortfarande finns det ju möjlighet att göra en hel del. Förhoppningsvis har vi lärt oss något. Säkerligen får vi fler tillfällen när det gäller att använda erfarenheterna av bankkrisen.

Herr talman! I KU:.s betänkande nr 30 tas bl.a. Curt Boström att göra en kartläggning av förutsättningarna för framtida sommartrafik på inlandsbanan. Den 24 oktober beslöt den nuvarande borgerliga fyrpartiregeringen att utvidga Curt Boströms uppdrag till att också gälla förberedandet av en trafikstart. I en bilaga till regeringsbeslutet sägs det: ''I syfte att ge rådrum för att pröva framtiden för trafiken på Inlandsbanan har regeringen för avsikt att möjliggöra persontrafik på banan under en period av ett år. Detta kräver riksdagens godkännande.'' I samma skrivelse sägs det också: ''Uppdraget utvidgas därför till att förbereda en trafikstart så snart riksdagen behandlat frågan.'' Vidare sägs det i skrivelsen: ''Det är viktigt att trafiken planeras i samråd med trafikhuvudmännen så att en samordning kan ske med den busstrafik som bedrivs i området.'' I bilagedelen beträffande regeringsbeslutet av den 24 oktober 1991 nämndes det alltså vid två tillfällen att innan start sker krävs det ett godkännande av riksdagen.

Vidare sägs följande: ''Trafiken kommer nu att startas av SJ redan innan riksdagen hunnit anslå de nya pengarna.'' Av detta pressmeddelande kan man utläsa att kommunikationsministern vid två tillfällen nämner att riksdagsbeslut fordras innan trafiken startas på inlandsbanan. Vidare sägs det att en uppgörelse har träffats mellan Stig Larsson, SJ, och kommunikationsministern. Denna uppgörelse finns inte, enligt Mats Odells svar, med i den utfrågning av honom som skedde i KU den 9 april i år. Propositionen föreläggs riksdagen den 5 november. Trafiken har då pågått i fyra dagar! Den 31 oktober sades det i ett nytt pressmeddelande från kommunikationsdepartementet att kommunikationsminister Mats Odell skulle vara med på premiärturen på inlandsbanan fredag den 1 november, vilket också skedde. 1991 att bifalla utskottets hemställan. Regeringen beslutade om medelstilldelning den 23 januari Något formellt beslut om ett återupptagande av trafiken på inlandsbanan förelåg inte vid den tidpunkt då trafiken faktiskt återupptogs. Mot bakgrund härav anser vi att kommunikationsminister Mats Odell inte kan undgå kritik för sin handläggning av denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3 i

Herr talman! Granskningen av det här ärendet visar klart att grund för kritik från konstitutionell synpunkt saknas, och det vet Lisbeth Staaf Igelström mycket väl. Det ingår i det partitaktiska spelet att fullfölja jakten på vissa ministrar som man siktat in sig på. Det hade varit hedrande om man hade erkänt den brist på saklig grund för kritik som vår granskning har visat på. Vi är alla överens om att ett par uttryck som kommunikationsministern använt är mindre väl valda. Om detta är t.o.m. kommunikationsminister Mats Odell överens med utskottet. Det hedrar honom. Han säger själv vid utfrågningen att han på grund av upprepade frågor vid ett flertal tillfällen beklagar pressmeddelandets formulering. Vad mer kan begäras? Att kommunikationsministern inte har inflytande över TT:s formuleringar är också väl känt för alla. Granskningen har klarlagt det förhållandet att trafiken på inlandsbanan återupptogs genom en uppgörelse mellan SJ och banverket. Därmed är det inte en riksdagsfråga. Om regeringen, Lisbeth Staaf-Igelström, hade hindrat SJ att efter uppgörelse med banverket återuppta trafiken på inlandsbanan, skulle vi ha haft anledning att här tala om ministerstyre utifrån ett mera glasklart underlag. Naturligtvis är det uppenbart för alla att SJ och banverket hade tilltro till regeringen -- man trodde att regeringen skulle fullfölja regeringsdeklarationen vad gäller inlandsbanan. Man litade också på att riksdagen skulle fatta beslut om att trafiken skulle återupptas. Men SJ som affärsdrivande verk tog risken att förlora pengar i händelse av ett negativt beslut i frågan. Det är inte en uppgift för KU att kritisera regeringen eller statsråd för att ett statligt affärsdrivande verk tror på landets regering. Hade förhållandet varit det motsatta, hade det funnits större anledning för oss att fundera över orsakerna till den bristande tilltron. Garvade och erfarna statsråd ramlar inte över oss ur intet. Vi har all anledning att känna tillfredsställelse över att vi har en handlingskraftig kommunikationsminister, som därtill ändå offentligt tillstår att han kunde ha formulerat sig på ett klokare sätt. Det är vi faktiskt inte vana vid.
Herr talman! Vi socialdemokrater anser att Mats Odell var medveten om att det egentligen krävdes ett riksdagsbeslut innan trafiken startades på inlandsbanan. Han räknade med att det fanns en betryggande riksdagsmajoritet för att kunna genomföra detta utan att riksdagen hade gett sitt tillstånd. Vi menar att kommunikationsministern i den frågan har åsidosatt riksdagen. I pressmeddelandet från den 28 oktober, som jag refererade till i mitt första inlägg, nämns inget om att SJ hade tagit på sig den ekonomiska risken. Inte heller i proposition 1991/92:25 som avlämnades till riksdagen den 31 oktober står det något om SJ:s risktagande. Varför har inte uppgörelsen vid det tillfället offentliggjorts? Banverket avlämnade ett skriftligt svar till trafikutskottet den 15 november 1991. Där framkom att verket erhållit uppgift från ledningen för kommunikationsdepartementet att medel överförts till verket för uppkomna kostnader genom att SJ hade garanterat 3 milj.kr. för banunderhållet. Detta var ett svar på frågan hur det var tänkt att finansieringen skulle klaras ut tills dess att statliga pengar kunde garanteras. När fattades det beslutet? Varför kom beslutet från ledningen för kommunikationsdepartementet och inte från SJ? Jag anser att det finns många frågor i ärendet, och jag anser att Mats Odell inte kan undgå kritik med anledning av handläggningen av ärendet.
Herr talman! Naturligtvis var Mats Odell medveten om behovet av ett riksdagsbeslut. Men det ankommer inte på kommunikationsministern att stoppa SJ:s uppgörelse om att återuppta trafiken. Lisbeth Staaf-Igelström ställde nu ett antal ytterligare frågor, som jag anser skulle ha ställts i samband med utfrågningen av Mats Odell. Jag har inte suttit med vid regeringssammanträdena. Jag upprepar att granskningen har visat att det inte finns grund för formell kritik. Men ordvalen i pressmeddelandena kunde ha varit klokare. Det finns säkert många som har dragit nyttiga lärdomar av den saken.
Herr talman! Roland Lében är talesman för utskottsmajoriteten. Då skall han kunna svara på vissa frågor i ärendet. Jag upprepar det jag har sagt tidigare. Den 24 oktober nämndes det vid två tillfällen att riksdagens godkännande behövdes. Det var likadant i pressmeddelandet den 28 oktober. Det framkom att man visste att riksdagens beslut fordrades för att få starta trafiken på inlandsbanan igen. Den uppgörelse som nämndes i pressmeddelandet mellan Stig Larsson, SJ, och kommunikationsministern finns inte. Det har också Mats Odell sagt vid utfrågningen i KU. Varför offentliggjordes inte de olika delarna i uppgörelsen tidigare än vad som skedde?
Herr talman! Jag upprepar att dessa nya frågor skulle ha ställts vid utfrågningen. Därmed har jag ingen ytterligare kommentar i det här ärendet.
Herr talman! Som utskottsmajoritetens talesman borde Roland Lében kunna svara på sådana frågor.

Herr talman! Det här ärendet sönderfaller egentligen i tre delar. Den första delen gäller rollfördelningen mellan UD och SIDA, som bl.a. har tagits upp av riksdagens revisorer. Regeringen har i den senaste budgetpropositionen angivit att det finns ett klart behov av en striktare rollfördelning. Vid utfrågningen meddelade biståndsminister Alf Svensson att en särskild arbetsgrupp har tillsatts inom UD för att klara upp dessa förhållanden. Det sker alltså en förbättring i det hänseendet. Den andra delfrågan gäller kravet på öppenhet när det gäller fördelningen av biståndsmedlen. Också detta är en fråga som har tagits upp av revisorerna. Denna fråga gäller särskilt södra Afrika. Det här är egentligen inte det rätta tillfället att kritisera den politik som förs där. Men för att erinra om hur stora pengar det rör sig om, går 120 milj.kr. ensidigt till en part i Sydafrika, nämligen ANC. 190 milj.kr. går till övrigt humanitärt bistånd. Det är bl.a. den delvis beryktade beredningen för humanitärt bistånd som har att fördela dessa pengar. Vi vet också att en del pengar har gått till att ge hjälp i rena kriminalrättegångar. Jag tänker naturligtvis på fallet Winnie Mandela. Det här rör saker som öppet bör redovisas, och det har också sagts klart ut av biståndsministern. Sedan kommer vi till den tredje delfrågan. Det är den frågan som Ny demokrati och Harriet Colliander har tagit upp. Frågan rör utnyttjandet av ointecknade biståndsmedel för att bygga ambassadkanslier. Det hade naturligtvis gått att i stället bygga s.k. biståndskontor. Det är möjligt att det hade varit bättre. Men likafullt anser vi i majoriteten att det inte är regeringen som direkt skall klandras utan snarare hur medlen har hanterats inom UD. Det finns ett likartat ärende som gäller försvarsdepartementet, och man försöker där åstadkomma bot och bättring. Utskottet har ju då uttalat att det är angeläget att riktlinjerna är sådana att det klart framgår för vilka ändamål ointecknade biståndsmedel kan användas eller har använts -- detta inte minst med tanke på konstitutionsutskottets granskning. Vi har i det här fallet tyckt att det möjligtvis kan räcka med detta, när det nu trots allt är så pass mycket rättelser på gång.

Herr talman! Bland de ärenden konstitutionsutskottet tagit upp till granskning hör också regeringens beredning av det ärende som gäller ersättning till Halvar Alvgard. Alvgard, som var företagare i Vimmerby, blev i början av 1980 talet föremål för revision av skattemyndigheten. Eftersom denna trots upprepade kontakter med Alvgard inte fick det material och de svar den behövde för att kunna fortsätta revisionen, beslutades om åtalsanmälan. Denna åtalsanmälan ledde till att länsåklagaren inledde en förundersökning rörande eventuellt skattebrott. I mars 1981 hämtades Alvgard av polisen till förhör och delgavs misstanke om grovt skattebedrägeri. Han blev samma dag anhållen med hänsyn till risken för att han annars skulle försvåra utredningen. Efter husrannsakan blev Alvgard försatt på fri fot. Som ett resultat av den revision skattemyndigheten vidtagit blev Alvgard sedermera upptaxerad. Revisorerna hade hittat en rad fel i bokföringen. De hade också funnit skenkontrakt som gjorts för att företaget skulle kunna låna i bank och betala sina räkningar. På grund av motioner i riksdagen blev detta ärende vid 1990/91 års riksmöte föremål för behandling. Som en följd härav uttalade lagutskottet i sitt betänkande att det i princip ställer sig avvisande till att frågor rörande ersättning ex gratia skall tas upp till närmare övervägande i riksdagen i andra sammanhang än då särskilda medel behöver anslås för ändamålet. Då det gällde fallet Halvar Alvgard uttalade utskottet dock att en särskild prövning borde göras. En sådan ansåg sig inte utskottet självt kunna göra, utan den borde regeringen göra. Eftersom utskottet inte hade underlag för att kunna göra några uttalanden i ersättningsfrågan, måste det ankomma på regeringen att bedöma, som det heter, huruvida och med vilket belopp ersättning borde utges. Eftersom riksdagen fattade beslut i enlighet med lagutskottets förslag, ankom det på regeringen att företa den begärda prövningen av eventuell ersättning. Som en följd av riksdagens beslut tillsatte den dåvarande regeringen i juni 1991 en särskild utredningsman, som skulle göra en bedömning av om ersättning skulle utbetalas och i så fall med hur mycket. När det sedan blev regeringsskifte efter valet 1990/91 hände det anmärkningsvärda saker. Den utredningsman som påbörjat sitt arbete fick inte fortsätta sitt uppdrag. Han som skulle skaffa fram ett underlag för ett kommande regeringsbeslut fick plötsligt inse att hans arbete var slut, fastän han inte var färdig med uppgiften. Trots att riksdagen gett regeringen i uppdrag att bedöma huruvida och med vilket belopp ersättning borde utges, ansåg den nya regeringen att någon sådan utredning inte behövdes. Utredningsmannen kunde lägga av. Hans dittills gjorda arbete ansågs vara onödigt. Något särskilt underlag behövdes inte, ansåg man i regeringen. I stället bestämde sig regeringen snabbt för att ge Alvgard en miljon kronor. Hur man kom fram till detta belopp har inte gått att utröna. Det enda skälet var väl att beloppet var lagom stort. Det föreföll som om man höftade till en summa utan att närmare kunna motivera beloppets storlek eller anföra ytterligare motiv. Den utredningsman som den tidigare regeringen tillsatt borde ha fått fortsätta, anser vi som reserverat oss mot utskottets skrivning. Han hade, om han fått fortsätta, ju ändå blivit färdig inom några månader. Det tillhör god svensk tradition att beslut fattas först efter det att ett gott underlag framlagts. Här fanns ju möjligheten att få fram ett sådant underlag. Men regeringen valde att föregripa utredningsresultatet och höftade till ett belopp. För detta bör regeringen klandras, menar jag. Utskottets majoritet har inte funnit skäl till kritik mot regeringen. Jag delar inte den uppfattningen. I stället borde utskottet uttala att det är anmärkningsvärt att utredningsmannen, justitierådet Hans-Gunnar Solerud, inte fick möjlighet att slutföra sin utredning innan regeringen tog ställning till frågan om ersättning till Herr talman! Mot bakgrund mot vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservation 5.

Herr talman! Vi har tidigare diskuterat uttalanden av statsråd, och jag tror att vi är ganska överens om att det skall vara högt i tak. Jag tycker för min del att statsminister Bildts uttalande på presskonferensen med Halvar Alvgard, om att skattemyndigheterna hade chikanerat Alvgard, kanske är det uttalande, av alla dem som förekommer i vår granskning, som är mest klandervärt. När jag frågade statsministern om detta vid utfrågningen, hävdade Carl Bildt att de lagar och förordningar som har tillämpats mot Alvgard inte var tillfredsställande i alla delar, samt att Alvgardfallet lett till konkreta lagändringar och att en ny utredning om rättssäkerhet och beskattning är tillsatt. Men fel på lagarna kan man ju inte lasta myndigheterna för. Nu sade Carl Bildt också att kvarnarna mal långsamt, och att det inte var tillfredsställande att en enskild människa under nära ett decennium svävat i oklarhet. Ja, det kan vi ju gemensamt beklaga. Men det har inte heller någonting med chikanering av Alvgard att göra. Slutligen lyckades statsministern komma med en konkret anmärkning mot myndigheten i fråga: Han hade svårt att förstå den presskonferens som anordnades samma dag som tillslaget mot Alvgard gjordes. Slutsatsen av detta måste ju då bli att ordet ''chikanera'' betyder ungefär ''svårt att förstå'' på Carl Bildt-språk. Men sedan säger han faktiskt också ''chikanerats under lång tid'', och en presskonferens pågår väl rimligtvis inte så länge. Statsminister Bildt ställde också en rad retoriska frågor till sig själv. ''Skall sådant som här har inträffat få förekomma?'' Och Carl Bildt tyckte inte att det här var tillfredsställande. Då utgick han från att han hade ''en mycket stark känsla för den enskildes rätt också gentemot myndigheterna''. Men även vi andra, som säkert inte har samma höga och rena känsla för den enskildes rätt, kan ju tycka att hela fallet Alvgard i alla dess aspekter är otillfredsställande. Men frågan är ju vem det är som är ansvarig. De anklagade myndigheterna, och närmast de två inblandade skatterevisorerna, har skrivit brev till Carl Bildt och till andra borgerliga politiker i denna fråga och begärt att få reda på vad de har gjort för fel. De har fått svar från Birgit Friggebo -- och hon skall ha beröm för att hon svarade på brevet -- men Carl Bildt har inte svarat. Det är han som har gjort dessa uttalanden om att myndigheterna har chikanerat Alvgard. Länsskattedirektören i Kalmar har förbjudits att lägga fram en vitbok i frågan. De två närmast berörda revisorerna har förbjudits att lägga fram sin sak i riksskatteverkets interna tidning. Jag kan inte låta bli att tänka att Carl Bildts uttalande om chikanering och andra uttalanden som har gjorts av statsråd i denna fråga har påverkat dessa beslut, så att sanningen i denna fråga inte till alla delar får släppas fram. Jag tycker att det är en viktig konstitutionell synpunkt som skall fram i detta ärende. Med detta vill jag yrka bifall till meningsyttringen i denna del.

Herr talman! Det är varken Halvar Alvgards eget agerande eller behandlingen av honom från polisens sida som KU har haft anledning att granska. Det är regeringens handläggning av ärendet med anledning av riksdagens beslut som granskningen gäller. Dessa självklarheter till trots tillåter jag mig likväl att åter understryka betydelsen av den skada som Halvar Alvgard åsamkades genom den behandling han utsattes för. Ofrånkomligt är att han fick schavottera som en kvalificerad ekonomisk brottsling, nogsamt markerat på en särskild presskonferens. Han utsattes för diverse ingrepp både till person och vad gällde hans företag. Han blev slutligen helt frikänd. Men då var skadan redan gjord. 1990/91:LU27 att det var rimligt att ekonomisk gottgörelse skulle utgå, men tillade att det måste ankomma på regeringen att bedöma huruvida och med vilket belopp ersättning borde utges. Om så var erforderligt skulle regeringen återkomma till riksdagen med förslag till medelsanvisning. Utskottets borgerliga minoritet uttalade kategoriskt i en reservation, att gottgörelse skulle utgå och att regeringen skulle bedöma beloppets storlek. Riksdagens beslut föranledde den dåvarande socialdemokratiska regeringen att tillsätta en särskild utredare, justitierådet Hans-Gunnar Solerud. Han blev emellertid inte klar med sin utredning före regimskiftet efter 1991 års val, vilket han har redovisat i en särskild skrivelse. Han fortsatte således med sitt arbete även sedan den nya regeringen tillträtt. För den borgerliga regeringen kunde innebörden av majoritetsbeslutet i riksdagen rimligen bara vara ett -- gottgörelse skulle utgå. Borgerlighetens ställningstagande var kristallklart -- gottgörelse skulle utgå. Mot den bakgrunden fanns det inte någon anledning att ytterligare dra ärendet i långbänk. Halvar Alvgard hade redan fått lida under en mycket lång tid. Det var angeläget att få ett slut på detta. Det gällde nu att komma till en rättvis och riktig gottgörelse. Som framgår av handlingarna träffades en överenskommelse med Halvar Alvgard via hans advokat om en ersättning på 1 milj.kr. Det förelåg ingen skyldighet för den nya regeringen att invänta Hans-Gunnar Soleruds utredning. Regeringen hade full rätt att handlägga ärendet på sätt som skett. Regeringen hade kompetens att göra sin bedömning. Någon anledning till kritik föreligger således inte. Tilläggas bör att Hans-Gunnar Solerud inför utskottet uttalat att han kommit fram till, att någon ersättning borde utgå, även om han inte ville precisera ett belopp. Herr talman! Med det anförda yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan.
Herr talman! Det är som vanligt med stort intresse som jag lyssnar till Hans Nyhage. Då han denna gång uppträder i kammarens talarstol gör han det för att försvara den regering han stöder. Jag kan naturligtvis ha förståelse och sympati för Hans Nyhage när han gör detta. Den justitieminister han försvarar tillhör ju samma parti som han själv. Jag kan alltså förstå hans goda vilja, men jag förstår inte riktigt hans argumentation. Jag kan i varje fall inte följa honom på dessa punkter Det var av riksdagen som regeringen fick i uppdrag att göra en bedömning om och i så fall med vilket belopp ersättning borde utges. Det tog den gamla regeringen fasta på. Det var därför som det tillsattes en utredningsman som började sitt arbete. Men denne fick som sagt inte fortsätta. Det är ju detta som är det anmärkningsvärda, nämligen att den nya regeringen höftade till ett belopp. Man kan fråga sig varför det skulle utgå just 1 milj.kr. Det råkade bli exakt samma belopp som framfördes som förslag från Alvgards advokat. Jag vill på nytt ställa en fråga till Hans Nyhage. Det har i samband med utfrågningen av utredningsmannen Solerud framkommit att han inte var färdig. Hade det då inte varit rimligt att låta honom bli färdig så att det funnits ett bättre underlag? Det hade varit en styrka för den nya regeringen om den kunnat vänta någon månad och på det sättet få ett bättre underlag för sitt beslut.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte förmena Solerud borde ha fått bli färdig med sin utredning. Men det har inte ett dugg med det konstitutionella att göra. Konstitutionellt är frågan: Hade regeringen rätt och kompetens att agera på det sätt som regeringen gjorde? Svaret är otvivelaktigt ja. Det finns inte någonting konstitutionellt att anmärka på regeringens agerande. Regeringen hade kompetensen att bedöma och gjorde sin bedömning. Den uppfyllde percis de krav som riksdagsbeslutet innebar. Intentionerna bakom majoritetsbeslutet var att ersättning skulle utgå, och minoritetens yttrande var kategoriskt: ersättning skulle utgå. Mot denna bakgrund, herr talman, var det inte alls anmärkningsvärt att regeringen med snabbhet handlade ärendet för att få ett slut på det som varit ett elände för Halvar
Herr talman! Det är mycket intressant att Hans Nyhage åberopar den borgerliga minoriteten i dåvarande lagutskottet. Han hävdar att det är vad dåvarande minoriteten framförde som skall vara något slags norm för hur regeringen skall handla. Liknande tankegångar framförde statsministern då han var hos utskottet för utfrågning. Oavsett vad man har för personlig åsikt är det enligt min mening vad lagutskottets majoritet och därmed utskottet som sådant kom fram till som utgjorde det uppdrag som regeringen hade att fullfölja. Den nya regeringen har inte fullföljt detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Det är därför som det finns anledning att rikta kritik mot regeringen.
Herr talman! Det är naturligtvis oerhört angeläget att kunna markera att utskottet icke var enhälligt i sitt ställningstagande. Det fanns en mycket stark minoritet som hade en annan uppfattning. Den minoriteten var borgerlig. Därför tillåter jag mig att markera att borgerligheten utgjorde minoriteten och var kategorisk i sitt ställningstagande. Det är inte alldeles ointressant att det fanns en borgerlig minoritet den gången, när vi nu har en borgerlig majoritet. Jag tycker att det är mycket viktigt att understryka det. Herr talman! Jag upprepar att det inte förelåg den minsta skyldighet för regeringen att invänta Hans Gunnar Soleruds utredning. Jag kan t.o.m. dra det så långt att det inte ens förelåg skyldighet för den socialdemokratiska regeringen att tillsätta Hans Gunnar Solerud. Detta har inte ett dugg med konstitutionen att göra, icke det bittersta. Den borgerliga regeringen fastslog att den hade kompetens och tillräckligt underlag för att göra detta ställningstagande. Det fanns ingen anledning att långdra ärendet längre, därför handlade man. Man har handlat fullt i enlighet med de konstitutionella bestämmelserna.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

Herr talman! För att hela Sverige skall leva krävs att infrastrukturen är väl utbyggd också i glesbygdsområden. En väl fungerande postverksamhet är en mycket väsentlig del av denna infrastruktur. I Sverige är vi med rätta stolta över att vi har världens bästa och mest jämlika postservice. Posten når oss oavsett var vi bor i vårt avlånga land. Den gör det i de flesta fall varenda vardag. Ett brev som jag skickar från Stockholm en onsdagseftermiddag når adressaten nästa förmiddag, oavsett om hon bor i Täby eller i Halland. Det är t.o.m. ibland större chans att brevet kommer fram till Halland än till Täby nästa dag. Det finns många skäl till att vi har en så effektiv och heltäckande postservice i Sverige. Mycket beror på att vi politiskt har varit övertygade om, och de flesta av oss är det fortfarande, att posten skall finnas överallt, till människors nytta och till rimliga taxor för privatpersoner och företag. Men det beror också på att personalen inom posten hör till de yrkesgrupper i Sverige som har en mycket stark yrkeskänsla. Nu är posten inne i en process av mycket stark förändring och rationalisering. Det är naturligt nog mycket plågsamt för de anställda, som tidigare kanske har levt i något av en skyddad värld. Posten har tidigare alltid expanderat, ända från 1636 fram till nu. Inte minst är det jobbigt när dessa strukturrationaliseringar sammanfaller med en lågkonjunktur och en svag arbetsmarknad rent allmänt. I dagens betänkande behandlar vi framför allt två viktiga framtidsfrågor för posten: Skall postens monopol avskaffas nu? Skall posten gå över från att vara ett affärsverk till ett aktiebolag nu? Utan att djupare analysera konsekvenserna på särskilt det regionalpolitiska och sociala området, svarar regeringen och utskottets majoritet ja på båda frågorna. Visserligen säger man att det bör finnas instrument i form av lagstiftning som skall ge staten en försäkring att det regionala och sociala ansvaret finns kvar. Men hur detta skall gå till vet vi inget om. Det har man inte utrett färdigt ännu. Vi socialdemokrater i trafikutskottet är mycket kritiska till detta handlingssätt. Visst skall vi vara med och initiera förändringar i den offentliga sektorn. Vi skall inte inbilla oss att alla organisationsmodeller är för evigt givna. Men när beslut om förändringar skall fattas mera av ideologiska skäl än av rationella och sakliga skäl, på ett hafsigt och slarvigt beslutsunderlag, då kan inte regeringen eller majoriteten i utskottet räkna med att få stöd från oss socialdemokrater. För de flesta människor i Sverige har en fullgod postservice även i glesbygd och på småorter betraktats mer som en mänsklig rättighet än som en tjänst som man köper och säljer på marknaden, som prissätts efter traditionella marknadsregler, ungefär som när man köper cocacola eller godis. Det finns uppenbara risker att postens hantering av landsbygdsservicen och servicen över huvud taget utanför storstadsområdena kan komma i kläm i ett marknadsstyrt system. Det finns risk för att posten handlar mer som en traditionell marknadsaktör än som en viktig del av samhällets sociala och infrastrukturella service. Därför menar vi att det är fel att nu avskaffa brevmonopolet rakt av och att nu fatta beslut om att posten den 1 januari 1993 skall bli aktiebolag, vad som än händer. Detta är oåterkalleliga beslut. Om de fattas på dåliga grunder, får de stora konsekvenser för hela Sverige -- för privatpersoner, för näringsliv, för hela samhället. Vad skall man då göra i stället? Vi socialdemokrater menar att man bör utreda vilka förutsättningar det finns för en modern monopollagstiftning. Det finns tankar om detta i EG-kommissionen. Regeringen brukar i andra sammanhang gärna lyssna till vad som kommer från EG-kommissionen. Alternativt bör man utreda möjligheterna till en koncessionslagstiftning, som gör det möjligt att behålla den solidariska finansieringen av de regionala och sociala kostnaderna. Först därefter kan regeringen komma igen med förslag om aktiebolagsbildning. Då skall vi ta upp det i riksdagen igen, tycker vi. Till slut vill jag säga ett par ord om bank och kassadelen i posten. I politiska tal och andra sammanhang brukar åtminstone ett av regeringspartierna tala om att det är viktigt att undvika rundgång i samhällets utgifter. Nu har man lämnat den tesen för ett annat politiskt mål som har företräde. Här gäller det att gynna allt som är privatägt och missgynna allt det gemensamt ägda. Jag tänker på postgirot och de statliga betalningarna. Medel som postgirot tidigare kunde föra över genom den s.k. floaten och floatinkomsterna för att hålla service i glesbygd och mindre tätorter skall nu tas bort. I stället kommer dessa kostnader att belasta statsbudgeten. Visserligen blir det mera synligt vad det kostar skattebetalarna i Stockholm att ha ett postkontor öppet i Torsby. Men det ger inte en enda krona mer till samhällets service i stort. Detta är ett trixande mellan olika konton i samhället, som varken är samhällsekonomiskt motiverat eller politiskt pedagogiskt motiverat. Det är precis vad det är. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga socialdemokratiska reservationer i betänkandet, men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 1 och